Fru talman! Hannah Bergstedt har frågat mig vad regeringen och bostadsministern har för politik för att se till att Pajala får möjlighet till ett attraktivt och uthålligt bostadsbyggande som gör det möjligt att ta till vara tillväxten. Gruvetableringen i Pajala innebär en fantastisk möjlighet för en ort som under de senaste 50 åren präglats av avfolkning. Regeringen ser naturligtvis denna möjlighet, och flera statsråd vid sidan av mig har besökt Pajala och mött företrädare för kommunen. Så sent som denna vecka besökte infrastrukturministern Pajala för att medverka till att de viktiga transportfrågorna får en snabb lösning. När det gäller bostadsbyggande delar jag Hannah Bergstedts analys att det behövs privata investerare som är beredda att bygga och förvalta bostäder i Pajala. En avgörande fråga är då vilka finansieringsvillkor som kan erhållas och hur risken fördelas mellan banker, gruvföretag, byggare och kommunen. Det här är en fråga som är aktuell i flera av de samhällen där den expanderande gruvnäringen leder till snabb tillväxt. Staten deltar i dessa diskussioner bland annat genom Statens bostadskreditnämnd, BKN. Regeringen beslutade så sent som i går att vidga BKN:s möjligheter att ställa ut lånegarantier för bostadsbyggande på orter där produktionskostnaderna överstiger de etablerade marknadsvärdena.

Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Jag upplever att regeringens ambitioner är låga på område efter område. Den växtvärk som finns i tillväxtregioner som till exempel Norrbotten, men som också finns på andra ställen i landet, lider av ungefär samma sak. Det är brist på rätt utbildad arbetskraft, det är brist på väl utbyggd infrastruktur och det är brist på bostäder. Vi socialdemokrater vill i det här läget, när arbetslösheten är hög, se till att maximera effekten av tillväxten där den finns så att det blir möjligt att bo och leva där. Då blir bostadsbyggandet en väldigt viktig faktor. Pajala har, precis som ministern påpekar, under många år haft en stor utmaning att med färre invånare, åldrande befolkning och en kamp mot arbetslöshet hålla ordning på kommunens budget. Det har gett Pajala kommun väldigt små marginaler, och med en investeringsbudget på 17 miljoner är det inte så lätt i dagsläget. Vi som bor i Norrbotten och känner till den sisu och den stolthet som finns just i Norrbotten är naturligtvis inte förvånade. Men när nu gruvetableringen öppnas står kommunen inför ganska stora utmaningar. Det är precis som ministern säger, att under de senaste veckorna har vi haft väldigt tätt med besök av ministrar från den borgerliga regeringen. Jag tror faktiskt inte att vi under de senaste 50 åren har sett så många besök i Norrbotten, och vi säger varmt välkomna till tillväxtregionen. Men det räcker inte med besök och att frottera sig med företagen eller att köra dumper, som infrastrukturministern fick göra förra veckan, för det är först när de som jobbar faktiskt kan bosätta sig i Pajala som kommunen får de ökade skatteintäkter som man behöver för att se till att man får en attraktiv boendemiljö. Investeringarna och byggandet måste börja nu. Man kan inte vänta tills skatteintäkterna börjar komma. Annars riskerar Pajala att gå miste om den här chansen till utveckling. Därför tror jag att regeringen behöver göra mer än det som Stefan Attefall hänvisade till nyss. Pajala som är en liten kommun behöver med sina mått mätt göra stora investeringar för att kunna maximera den utveckling som pågår. Byggandet av bostäder är väsentligt för att kommunen ska kunna möta det behov av service som finns. Pajala har vänt en nedåtgående trend. I stället för utflyttning har man inflyttning, och det är åldersgruppen 19-35 som söker arbete och bostad i Pajala. Det är ett drömläge för vilken kommun som helst. Det ställer dock stora krav på service, och det behövs också bostäder. Tycker ministern att det är rimligt att en kommun av Pajalas storlek på kort tid själv ska mäkta med dessa investeringar som gruvetableringen innebär?
Fru talman! Det finns ett stort engagemang för vad som händer i Norrbotten. Jag var själv i Pajala för en tid sedan och ämnar besöka Norrbotten ytterligare, för det händer mycket spännande saker där. Jag har rötter i Norrbotten genom min mamma och morfar som kom från Pajala kommun. Jag kan därför dessa områden hyfsat bra. Jag tror i och för sig att vi behöver sprida mer kunskap runt om i Sverige om allt det positiva som händer i Norrbotten. Det är nog få som förstår vidden av de stora investeringar och utvecklingsmöjligheter som finns. Därför är det bra att statsråd besöker Norrbotten. Jag tycker inte att socialdemokrater från Norrbotten ska beklaga sig över att många statsråd besöker Norrbotten. Vi behöver ha en bred aktuell kunskap om vad som händer, för de positiva utmaningar Norrbotten står inför berör många olika departementsområden. Det handlar om infrastruktur, arbetsmarknad, bostäder, allmänekonomiska förutsättningar och myndigheternas agerande. Jag kan försäkra Hannah Bergstedt om att jag personligen är mycket engagerad i vad som sker i Pajala och övriga Norrbotten. Exempelvis har länsstyrelsen haft en mycket aktiv roll i att stötta Pajala kommun i detaljplanearbete och samhällsplanering. På Länsstyrelsen i Norrbottens län har utsetts en särskild samordnare som har hjälpt till med kontakter mellan departement och myndigheter och som också har varit ett stöd för politiker och tjänstemän i Pajala. Det har varit en hög aktivitetsnivå på det området. I går kom som sagt ett beslut om att vidga möjligheterna för Statens bostadskreditnämnd att hjälpa till med garantier när man behöver bygga och när man känner osäkerhet för hur marknadsvärdet ser ut på fastigheterna. Det är ett instrument som tillsammans med andra aktörer kan bidra till att vi får in fler som till exempel vill bygga och investera i bostäder i Pajala kommun. Det är viktigt att vi agerar på ett klokt sätt så att vi knyter till oss fler aktörer som vill vara med och utveckla Pajala i detta skede. Lägger vi alla ägg i samma korg riskerar vi att få samma problematik som Pajala nu brottas med, det vill säga att när det svänger på något sätt slår det rakt in i kommunens ekonomi. För ett tag sedan gav staten faktiskt pengar för att riva lägenheter i Pajala. Nu har vi hjälpt till att försöka frigöra de lägenheter som stod inför rivningshot för att de ska kunna öppnas upp för boendesökande. På infrastrukturområdet, arbetsmarknadspolitikens område och bostadsområdet följer regeringen noga utvecklingen. Vi har gjort insatser på olika områden för att stödja, och vi har tagit fram en rad nya beslut som är tänkta att användas i kommuner av Pajalas typ. Vi vet att den typ av utmaning som man står inför i Pajala också finns i Gällivare kommun och Kiruna kommun och på andra orter i Norrland. Gruvbolaget måste vara med och ta ett ansvar, kommunen måste finnas med som en spelare och staten ska vara med via instrument som Bostadskreditnämnden och genom stöd från myndigheter på olika sätt. Tillsammans kan vi skapa finansieringslösningar som gör att det blir attraktivt att bygga på dessa orter. Problemet nu ligger i att få aktörer att våga ta första steget. Här finns en tröskel att komma över, eftersom utvecklingen fram till i dag i Pajala kommun har handlat om att riva bostäder snarare än att bygga dem. Jag kan garantera Hannah Bergstedt att jag följer utvecklingen noggrant. Vi tittar fortlöpande på hur staten kan medverka till att stärka förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande i Pajala och se till att vi får goda förutsättningar för gruvan att komma i gång med sin produktion och också kunna leverera varor till kunderna. Här är transportfrågorna av central betydelse.
Fru talman! Jag beklagar att ministern missuppfattade mig. Jag sade givetvis att ni är välkomna till Norrbotten. Vi är glada för varenda minister som besöker vårt tillväxtlän, särskilt som bostadsbristen nu är akut i hela länet. Vi har bostadsbrist i 10 av 14 Norrbottenskommuner, vilket är ett angenämt bekymmer. Gruvetableringarna i Pajala och övriga Norrbotten är på många sätt ett angenämt problem. Gruvetableringen ger jobb åt fler än kommunens invånare och leder till en konkurrenssituation mellan den redan etablerade näringen och den nyetablerade näringen. Det kan låta bra med konkurrens om arbetskraften, men det innebär också problem. För att Pajala ska kunna få del av tillväxten behövs det fler bostäder och boende i Pajala. Till det jobb som Northland Resources ganska nyligen hade ute var det ett stort antal sökande. När jag besökte företaget i förra veckan var man tydlig med att man är intresserad av att anställa människor som är villiga att bosätta sig i kommunen så att det inte blir en fly-in-fly-out-effekt av den etablering som sker i Pajala. Fru talman! Regeringen talar ofta om att man tycker att kommunerna ska ta ett större ansvar för bostadsförsörjningen. Det tycker vi socialdemokrater också. Detta är något som Pajala verkligen har gjort. Pajala är en aktiv kommun. Man har en framtidstro och arbetar aktivt för att få byggföretag att våga satsa i Pajala. Man har gjort en plan för byggandet och en inventering av befintligt bestånd för att se till att de som har flyttat och behållit sina villor som semesterboende ska lockas tillbaka till Pajala eller sälja till dem som vill bosätta sig i kommunen. Pajala kommun ska ha en stor eloge för det arbete man gör för att se till att få fler att flytta in och för att förse de företag som etablerar sig i Pajala med arbetskraft. Det är glädjande att höra att regeringen så sent som i går fattade beslut om att utvidga möjligheten för lånegarantier hos BKN. Jag känner mig dock tveksam till att det kommer att räcka.

Fru talman! Jag delar Hannah Bergstedts uppfattning att kommunerna har ett stort ansvar för bostadsförsörjningen. Jag delar också Hannah Bergstedts uppfattning att Pajala kommun tar ett stort ansvar. Man hade ett dåligt utgångsläge när man upptäckte att man måste få fram nya bostäder. Planarbetet var av naturliga skäl inte väl utvecklat i Pajala kommun. Här har som sagt länsstyrelsen hjälpt till en hel del, och nu ligger man ganska långt fram i planarbetet i Pajala kommun. Jag fick detta redovisat för mig när Pajala kommun var på besök hos mig och visade hur långt fram man var och hur mycket man har på gång. Bra detaljplaner i attraktiva lägen där man också utnyttjar möjligheterna som finns i den nya strandskyddsbestämmelsen för att bygga attraktiva bostäder är en del av lösningen på problemet. Det tillsammans med BKN:s vidgade möjlighet att hjälpa till gör att fler kan räkna hem en rimlig kalkyl. Man ska vara medveten om att problemet ligger på två områden. Ett är att när man ska investera i en bygd som har haft en utflyttnings och avfolkningstrend under lång tid krävs det en ganska stor tro på att det nya ska hålla inte bara i 20 utan kanske i 50 års tid. Det skapar naturligtvis en tveksamhet för ett antal privata investerare, och den man måste man överbrygga. Ett annat problem är om vi kan få ut tillräckliga hyror på de här orterna. Det tror jag, men det finns ibland ett psykologiskt motstånd när det gäller att bedöma den här marknaden. Ytterligare ett problem är hur vi ska sköta förvaltningen av bostäderna. Vi måste ha en tillräckligt stor stock för att vi ska kunna få en effektiv förvaltning. Hur ska vi hantera sådana frågor? Det finns en hel del sådana problem där vi måste hjälpa till på olika sätt. Jag tror att gruvbolaget måste vara med, liksom LKAB var när Kiruna växte som gruvort. Här måste kommunen och staten vara med. De instrument vi har är de myndigheter som kan hjälpa till, och det är BKN. Vi följer utvecklingen noga. De åtgärder som vi aviserade i vårpropositionen med lättnader för andrahandsuthyrning kan vara ett instrument för att få fram de bostäder som finns på orten men som inte används särskilt mycket eller bara används sommartid av människor som bor på andra orter. De skattesänkningar vi genomför på hyreshusbyggande och nyproduktion bidrar också i rätt riktning. Vi jobbar generellt med ett antal bostadspolitiska frågor som handlar om att underlätta nyproduktion och möjliggöra en ökad effektivitet i planprocesser och för att utveckla hyresrätter. Det pågår ett brett arbete av generell karaktär, och vi följer upp vad vi mer specifikt kan göra. Den samordningsman som länsstyrelsen har utsett hjälper också till med goda råd och kan hjälpa till med att knyta ihop olika intressenter i området. Jag tror att vi måste hitta många aktörer som vågar ta steget för att hjälpa till och investera. Det kan inte hänga enbart på kommunen. Det tror jag inte att kommunens ekonomi mäktar med. Vi vill hjälpa till på olika sätt, men det måste göras på ett sådant sätt att vi skapar sunda förutsättningar för investeringar på bred front. Jag skulle vilja höra om Socialdemokraterna har någon alternativ strategi eller några goda idéer som vi kan ta med oss i det arbetet.
Fru talman! Som bostadsministern påpekar krävs det ett gott samarbete för att se till att det här maximeras. Samarbetet mellan kommun och näringsliv är väldigt gott i Pajala; det fick vi erfara när vi var där på besök senast. Jag är tveksam till att andrahandsuthyrning och den politik som framgår av regeringens vårbudget om 400 bostäder i hela landet kommer att lösa det bostadsbehov som Pajala har, eftersom Pajala ensamt skulle behöva 1 000 nya bostäder. Sverige, och i det här fallet Pajala, behöver en aktiv politik som ser till att maximera tillväxten där den finns. Det är viktigt att man ser till att det blir möjligt att bo och arbeta i hela landet. Det är trots allt i Norrbotten som skogen och malmen finns. Därför måste det finnas förutsättningar för ett hållbart samhällsbygge så att vi får en god samhällsservice. Vi ska kunna ha ett kulturliv och en fritid som gör det attraktivt att bo. Vi behöver infrastruktur, som ministern nämnde, och vi behöver en attraktiv boendemiljö. Strandskyddet har diskuterats den senaste veckan. Om Attefall öppnar dagens NSD kommer han att se att det finns en del utmaningar när det gäller regeringens förslag på det området. Jag är givetvis medveten om att kommunalrådet Kurt Wennberg tillsammans med kommunledningen har uppvaktat ministern. Jag vet också att han förväntar sig ett svar. Eftersom ministern lovade att återkomma och inte har gjort det ännu tar jag mig friheten att skriva ned Kurts telefonnummer så att bostadsministern kan höra av sig till honom efter debatten och tala om vad ministern vill göra. Jag tar gärna över regeringspositionen om ministern vill höra vad Socialdemokraterna vill göra.
Fru talman! Jag kan försäkra Hannah Bergstedt att jag har Kurts telefonnummer. Han har fått höra att jag ska återkomma senare. Jag har en del att undersöka och ska komma med besked om det som vi beslutade om i går. Senast häromdagen hade jag ett möte på departementet om Pajalafrågan för att få den ytterligare belyst ur olika aspekter. Jag har ringt en del samtal för att försöka göra ett antal byggare uppmärksamma på att det finns en marknad här uppe som man inte alltid ser. Jag tror att det är en tröskel. Många investerare, större byggföretag och större bostadsbolag har nog inte fullt ut förstått vilka möjligheter som finns i hela Norrbottens län. Det tror jag är ett problem. Sedan tidigare har vi för få kapitalstarka privata fastighetsägare och byggare som har möjlighet att gå in och hjälpa till. Det finns ett antal aktörer, men det är för få som har bas i Norrbotten. De uthyrningsregler som jag beskrev innebär bland annat att höja den skattefria gränsen för att hyra ut en bostad i andra hand. Den som har kvar sitt fädernehus i Pajala kommun men inte är där så ofta upptäcker kanske att det nu finns en skatteregel som gör att det är mer lönsamt att hyra ut huset. Det kan vara till människor som behöver en bostad under kortare tid, och det kan vara till permanentboende. Vi ska inte underskatta lättnaderna i uthyrningsreglerna när det gäller att hjälpa till i sammanhanget. Infrastrukturfrågorna är också viktiga både för att man ska kunna exportera den malm som bryts och för att klara den pendling som alltid finns runt en gruvort av Pajalas karaktär. Det handlar om vägar och om hur vi utvecklar bensinskatter och den typen av ekonomiska styrmedel. Det finns många på den rödgröna sidan som vill höja de skatterna. Det skulle försvåra för människor att ta vara på de möjligheter som skapas med gruvetableringen i Pajala.